Herr talman! Den fråga som aktualiseras i motion 1976, som väcktes under den allmänna motionstiden i år, kan synas vara perifer. Det äger sin riktighet, som utskottet skriver, att arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken på väsentliga punkter har förändrats sedan riksyrkesskolornas tillkomst. Det är också riktigt att kommunerna har ålagts ett övergripande uppföljningsansvar för ungdom under 18 år. Men det torde inte vara utskottet obekant att små och mindre kommuner i avsaknad av gymnasieskola inte kan, hur gärna de än vill, leva upp till detta ansvar. Det beror på de små kommunernas bristande resurser, ett ensidigt näringsliv och mycket mer. De stora kommunerna klarar i många fall av uppföljningsansvaret för ungdom under 18 år. De rika kommunerna kan göra det, medan de fattiga kommunerna står där med skammen över att inte kunna ge sina ungdomar samma möjligheter. På så vis är det en jämställdhetsfråga. Ungdomar i tätort och glesbygd får olika chanser. Riksyrkesskolan i Hedenäset ger glesbygdsungdom möjligheter till en utbildning som upplevs som meningsfull och riktig. Det medger också utskottet. Riksyrkesskolan har också en viktig social funktion. Sedan återgår emellertid utskottet till sin tidigare uppfattning att det är AMS som skall besluta. Utskottets beslut bör inte ha kunnat fattas med någon större entusiasm. I det här läget med tusentalet arbetslösa 16-17-åringar bara i Norrbotten bör riksyrkesskolan få tid för överlevnad, i varje fall under ungdomspuckelns år. AMDU-utbildning avser som bekant ungdom över 18 år, ja, egentligen 20 år. Frågan om riksyrkesskolornas bibehållande i allmänhet och den i Hietaniemi i synnerhet är emellertid inte enbart en fråga för små glesbygdskommuner. Det framgår av ett uttalande av bl.a. socialförvaltningen i Solna kommun samt fältassistenter och socialarbetare i Huddinge kommun, som under några år har använt sig av möjligheten att förmedla ungdomar till skolan i Hedenäset. Uttalandet är rubricerat ”Behåll den nuvarande organisationen vid riksyrkesskolan i Hedenäset”. I uttalandet sägs: ”Riksyrkesskolan har hittills visat oss och främst dem vi hjälpt att söka dit, hur väsentligt det är att satsa på en rejäl och etablerad yrkesutbildning. Utan denna möjlighet får många av dessa ungdomar med otillräckliga betyg finna sigi att inte kunna konkurrera om de få jobb som finns. Detta medför i sin tur att riskerna ökar för sociala problem i form av missbruk och kriminalitet. Riksyrkesskolan innebär dessutom en möjlighet till frigörelse och egen mognad. Det handlar ytterst om att ge adekvat hjälp — bistånd enligt socialtjänstlagens intentioner — till en ålderskategori ungdomar som annars utgör en klar social riskgrupp. Behåll riksyrkesskolan i Hedenäset.” Det är dokumenterat att vid skolan ges en god social fostran av en ambitiös lärarkår och en fullödig yrkesundervisning, som gör att så gott som samtliga elever får anställning efter sin tid på riksyrkesskolan. I stället för att gå arbetslösa med arbetslöshetsbidrag får ungdomarna i den här känsliga åldern utbildning som leder till jobb. Det torde inte råda några delade meningsr om att det socialt och nationalekonomiskt är riktigt. En annan arbetsmarknadsaspekt som är viktig i det här sammanhanget är skolans betydelse i sig för Hedenäsets samhälle. Skolan svarar för ca 25 96 av samtliga arbetstillfällen i Hedenäsets samhälle, i en bygd som redan tidigare är så hårt ansträngd av arbetslöshet, avflyttning och befolkningsminskning. I relativa tal är arbetslösheten mer än 10 96. Därtill har nyligen aviserats indragningar i offentlig verksamhet såsom av gränstullsposteringar i bl.a. Hedenäset samt permittering av halva arbetsstyrkan vid en husbyggnadsfabrik. Situationen är enahanda i övriga Tornedalskommuner. Kampen för bibehållande av riksyrkesskolan i Hedenäset är därför en deli kampen för att en hel gränsbygd skall överleva. Och många instämmer i den fråga som uppgivet ställdes i en tidningsrubrik: ”Har Tornedalen någon framtid?” Herr talman! Mot ett enigt utskott har jag inget särskilt yrkande.

Herr talman! I det stora utskottsbetänkande som i dag är föremål för riksdagens behandling är den fråga jag aktualiserat med min motion, nämligen AMS beredskapsarbeten för specialanvisade, en liten del. Att en motionär återkommer i samma fråga två år i sträck är här i riksdagen inte så ovanligt. Mera ovanligt torde det däremot vara att en motionär såsom i mitt fall återkommer trots att motionen redan förra året gav anledning till tillkännagivande till regeringen. Motivet för att återkomma den här gången är att det på goda grunder har kunnat ifrågasättas huruvida AMS varit berett att rätta sig efter riksdagens för ett år sedan gjorde uttalande. I cirkulär under året till berörda parter har det nämligen klart framgått att AMS avser fortsätta nedläggningen av sina nu 22 kvarvarande arbetsplatser för specialanvisad arbetskraft trots riksdagsuttalandet i fjol. AMS motiverar sin nedläggning med att de specialanvisades anpassning dels till normala arbeten, dels till boende i det vanliga bostadsbeståndet, integrerat boende, skulle vara att föredra. Redan för ett år sedan konstaterade utskottet att integrerat boende medförde så pass många påfrestningar för de specialanvisade att det fanns exempel på anvisade som sökt sig tillbaka till förläggningsboende vid de kvarvarande arbetsplatserna. Detta tog utskottet då som intäkt för att en ytterligare nedläggning i princip inte borde äga rum, innan en redan beslutad utredning om AMS egenregiverksamhet hade kunnat ge ytterligare belysning åt också denna del av verksamheten. Man kan följaktligen konstatera att det var av socialt betingade skäl som utskottet inte var berett att gå vidare med avvecklingen, innan denna översyn hade gjorts. Under de senaste åren har antalet förläggningar för denna verksamhet i stort sett halverats. Det torde för den skull med visst fog kunna sägas att om utredningen skall ha betydelse beträffande effekterna av nedläggningen för de specialanvisade torde ytterligare nedläggningar inte kunna göras. Skulle utredningen till äventyrs visa att påfrestningarna för de specialanvisade med integrerat boende varit för stora, har ju redan tillräckligt många kastats ut i en alltför oviss levnadssituation. Herr talman! Jag finner det tillfredsställande att utskottet nu uttalar att ”verkets planer på en avveckling av ytterligare ett tiotal förläggningar i år kan enligt utskottets uppfattning inte sägas överensstämma med utskottets uttalande förra året”. Jag fäster kammarens uppmärksamhet på denna skärpning av utskottets uttalande beträffande vad som gällde för ett år sedan. Detta måste enligt min mening betyda att nedläggningar under utredningsarbetets gång inte skall äga rum, om inte alldeles speciella skäl härför föreligger. Att detta också i år ges regeringen till känna är enligt min mening bra. Däremot är jag förvånad över att det skall behöva göras två år i rad, innan AMS finner skäl att rätta sig efter riksdagens uttalande. Eller kan det vara på det sättet, herr talman, att utskottets skrivning i fjol var så mångtydig att den gav möjlighet till den tolkning som AMS tydligen har gjort? I så fall torde det upprepande som nu sker undanröja misstolkningen.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

Herr talman! I motsats till föregående talare har jag ett yrkande. Jag ber så här i början att få yrka bifall till vpk-motionen 455. Jag skall tala om det som den handlar om, nämligen riksyrkesskolorna. Det finns i dag fyra sådana skolor, belägna i Hedenäset, Hudiksvall, Gamleby vid Västervik och i Torpshammar. Nyligen har beslut fattats om att dessa skolor skall övergå till att bli AMU-filialer. Det betyder att ungdomar i åldern 16-18 år kommer att utestängas från möjligheter att få yrkesutbildning vid dessa skolor. Ett skäl till detta beslut sägs vara att det nu åligger kommunerna att ge ungdomar under 18 år yrkesutbildning. Just dessa internatskolor, med sin speciella inriktning på både social fostran och yrkesutbildning, har en mycket viktig funktion att fylla i dagens läge med stor ungdomsarbetslöshet och annan utslagning. Många av de ungdomar som i dag vistas på dessa skolor befinner sig i en ganska svår social situation. Till 90 96 är det ungdomar i åldern 16-18 år. På t.ex. Hedenäsets skola är medelbetyget 1,5 och man räknar där med att så mycket som upp till en tredjedel av eleverna har sociala problem av något slag. Det må vara att man organisatoriskt förändrar riksyrkesskolornas verksamhet, men jag tycker att det måste vara mycket olyckligt att i dagens läge utestänga ungdomsgruppen 16-18 år. Ungdomar i denna ålder borde även i fortsättningen ges möjlighet till utbildning vid riksyrkesskolorna. Jag menar alltså att riksdagen borde besluta om ett dispensförfarande, så att rekryteringen till dessa skolor också i framtiden skall kunna omfatta elever i åldern 16-18 år. Fältassistenterna i Solna kommun har gjort ett uttalande, som jag skall be att få saxa litet ur — det gjorde Kerstin Nilsson också, hörde jag: ”Behåll ett fullgott utbildningsalternativ för ungdomar i åldern 16-18 år, som annars riskerar att bli arbetslösa. ——— Utifrån vår utgångspunkt i ett socialdistrikt är det alldeles uppenbart att många ungdomar ständigt blir utestängda från det som är avgörande för dem — nämligen en bra yrkesutbildning och därigenom ökade möjligheter till arbete. På hemorten saknas alternativ för dem som i hög grad är beroende av att återvinna ett förtroende inför vad framtiden kan erbjuda. Det tål att upprepas hur många gånger som helst att det är katastrofalt att låta människor inför sitt inträde i vuxenlivet gå arbetslösa. Det kan inte vara något annat än ett svek från samhällets sida. Riksyrkesskolan har hittills visat oss och främst dem vi hjälpt att söka dit, hur väsentligt det är att satsa på en rejäl och etablerad yrkesutbildning. Utan denna möjlighet får många av dessa ungdomar med otillräckliga betyg finna sigiatt inte kunna konkurrera om de få jobb som finns. Detta medför i sin tur att riskerna ökar för sociala problem i form av missbruk och kriminalitet. Riksyrkesskolan innebär dessutom en möjlighet till frigörelse och egen mognad i förhållande till hem och föräldrar. Det handlar ytterst om att ge en adekvat hjälp — bistånd enligt socialtjänstlagens intentioner — till en ålderskategori ungdomar som annars utgör en klar social riskgrupp.” Regeringen har uppfattningen att yrkesutbildningen vid riksyrkesskolorna är en form av arbetsmarknadsutbildning och att den därför i princip inte bör beviljas ungdomar under 18 år. Det sades i ett frågesvar som jag fick från regeringens företrädare i januari i år och det står också att läsa i utskottets betänkande, att motiven för skolornas bevarande inte är desamma som när de startade och att eleverna nu inte längre kommer från hela riket, men jag vågar påstå att detta är en felaktig beskrivning. AMS har vid ett enda tillfälle gjort en utredning av hur eleverna vid dessa skolor fördelar sig länsvis. De uppgifter man då fick fram stämmer ganska dåligt med hur det ser ut i dag. I riksyrkesskolan i Hedenäsetärt.ex. 20 90 av eleverna från Malmö — jag har i dag fått uppgift om att 30 elever kommer därifrån — och hela 36 90 är berättigade till flyg vid månadsresorna, vilket betyder att de har mer än 50 mil till hemmet. Som jag ser det bör riksrekrytering kunna vara en möjlighet, men inte någonting nödvändigt — det finns ju heller ingen anledning att skicka ungdomar från Malmö till Hedenäset eller ungdomar från Kiruna till Gamleby i Småland. Herr talman! Vad kommer att hända med de ungdomar i åldern 16-18 år som i fortsättningen blir utestängda från den här möjligheten till social fostran, utbildning och yrkesintroduktion? Utskottet säger att det inte finns något bärande motiv för att ha kvar riksyrkesskolorna. Men i dessa tider med hård utslagning av ungdomar finns alla motiv för detta. Man får inte försitta en enda chans att hjälpa dessa ungdomar. Man utestänger på detta sätt dem som kanske har det allra svårast. Jag skulle vilja ställa en fråga till utskottets talesman: Vad är det egentligen för mening med att ändra en organisationsform som fungerar, och dessutom fungerar väldigt bra? Vad är det för mening med att göra det i en tid, då det är dokumenterat att det finns ett stort behov av just sådana här utbildningsplatser för just dessa ungdomar, som befinner sig just i åldern 16-18 år? Det skulle jag vilja ha svar på. Jag vill inte driva frågan om själva organisationsmodellen hårt, utan jag vill veta vilket motiv som ligger bakom. Hur vågar man låta ungdomarna utestängas från den här ganska unika möjligheten till utbildning, som är dokumenterat bra i de allra flesta fall?

Herr talman! Jag vill med några ord beröra budgetpropositionens förslag att man skall låta vapenfrisektionen inom AMS bilda ett eget verk och lokalisera detta till Karlstad och till Karolinen. Gunnar Oskarson och jag har i motion 1527 avvisat ett sådant förslag. Det måste enligt min mening finnas väldigt starka skäl för att man skall inrätta nya statliga verk, när vi befinner oss i en sådan vågdal i ekonomin. I propositionen sägs visserligen att förflyttningen bara kommer att kosta 200 000 kr. och att kostnadsökningen för driften endast blir en halv miljon. Men det är förvisso pengar det också. Och vi kommer ihåg från utlokaliseringen av statliga verk på 1970-talet att de beräkningar som gjordes inte stämde — det blev mycket dyrare. Sedan räknar man i budgetpropositionen med att de som är anställda nu vid vapenfrisektionen skall följa med till Uppsala. Men jag hörde senast i dag att det inte är någon som är intresserad av att följa med. Det är klart att detta innebär en byråkratisering — tveklöst måste det göra det. Det nya verket måste ha kontakterna kvar med AMS — och det säger man också i budgetpropositionen. Det gick mycket smidigt när man var en sektion inom AMS. Samtidigt skall man ha kvar kontakterna med civilförsvarsstyrelsen. Här behövs alltså samband som kommer att komplicera verksamheten. Att arbetsmarknadsstyrelsen vill bli av med vapenfrisektionen är lättförståeligt. Får man inte tillräckligt med pengar och personal, så vill man inte bedriva verksamheten. Åtskilliga tunga remissorgan har motsatt sig den här förflyttningen: TCO, LO och Statstjänstemannaförbundet. Men det finns, herr talman, ytterligare ett argument — ett psykologiskt argument som man kanske inte tänker på om man inte någon gång har haft att handlägga ärenden av det här slaget. Det är nämligen ofta mycket svårt för vapenfrinämndens folk att få en vapenvägrare att förstå att när han får vapenfri tjänst är han utanför den militära organisationen. Det är självklart för oss, men det är inte alltid självklart för dessa känslotänkare. Det var avsevärt lättare tidigare, när man kunde visa att vapenfrisektionen fanns inom AMS och inte inom någon militär institution. Men nu förläggs detta nya verk till Karolinen och samlokaliseras med värnpliktsverket. Och den kontakten gör det genast svårare att få vederbörande att förstå att vapenfri tjänst är något annat. Man försätter sig alltså rent psykologiskt i ett svårare läge. Beträffande kostnaderna måste jag beklaga att inte ens någon av de mina har reserverat sig på den punkten. Vi brukar ju vara försiktiga med pengar, men det har man inte varit i detta fall. Vi har inget yrkande — det skulle inte löna sig. Men man kan inte avstå från att säga sin mening i sådana här lägen.

Herr talman! Låt mig först instämma i vad Mårten Werner här har sagt angående motion 1527, som gäller vapenfriverksamheten. Jag vill bara tillägga att vi stöder förslaget om att inrätta en särskild nämnd för vapenfriutbildningen. Men vi finner att starka skäl talar för att den nya utbildningsmyndigheten bör vara kvar vid arbetsmarknadsstyrelsen i Solna. 53 myndigheter och organisationer har yttrat sig över den utredning som ligger till grund för det aktuella propositionsförslaget. Av dessa är det endast 9 som stöder utredningsalternativet att vapenfriverksamheten skall flyttas över från AMS till civilförsvarsstyrelsen i Karlstad. Departementschefens argument är att civilförsvarsstyrelsen är den myndighet som krigsplacerar 75 20 av alla vapenvägrare. Det är riktigt, men nämnden för vapenfriutbildningen skall även i framtiden svara för själva grundutbildningen av vapenfria. Och i det sammanhanget är civilförsvarsstyrelsen en relativt obetydlig utbildningsanordnare. Endast 3 26 av alla vapenfria fullgör sin grundutbildning vid civilförsvarsstyrelsen. De stora grundutbildningsanordnarna finns i stället inom Stockholmsområdet: socialstyrelsen, televerket, SJ, naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet, Svenska röda korset m.fl. För att man skall kunna skapa nya utbildningsplatser för det tyvärr ständigt ökande antalet vapenvägrare är det dessutom viktigt att hålla täta direktkontakter, förutom med AMS även med de fackliga organisationerna. Dessa kontakter försvåras vid en utlokalisering. Följaktligen har både LO, TCO, Kommunalarbetarförbundet och Statstjänstemannaförbundet motsatt sig utlokalisering av vapenfriverksamheten till Karlstad. Får jag så, herr talman, ta upp ett par andra motioner, 324 och 367, som behandlar Samhällsföretags verksamhet. Enligt av riksdagen fastställd princip för Samhällsföretag skall företaget hålla marknadsmässiga priser och inte genom orealistisk prissättning konkurrera med andra tillverkare av samma sortiment. Hur lever Samhällsföretag upp till denna målsättning? Alltför ofta får man vittnesbörd från företagare inom det privata näringslivet som gör gällande att de utsätts för osund konkurrens från Samhällsföretag både vad gäller prissättning, marknadsföring och betalningsvillkor. Jag har färska exempel på sådana fall från mina hemtrakter. Ett av dessa företag tillverkar trädgårdsmöbler och fritidsmöbler. Företagaren har gjort anmälan till det kontrolloch samrådsorgan som finns inrättat med representanter från Samhällsföretag och från näringslivet och påtalat missförhållandena. Svaret från samrådsorganet är långt, och bortförklaringarna är många. I fråga om leveransoch betalningsvillkor svarar marknadsavdelningen på Samhällsföretag bl.a.: ”Vi är medvetna om att vår fraktfrihetsgräns är lägre än branschens normala nivå. Detta har vi under nuvarande säsong valt fullt medvetet mot följande bakgrund.” Sedan kommer vad jag vill kalla bortförklaringar: ”Vi har haft ett smalare sortiment än de flesta av våra konkurrenter” och ”Vi är så gott som debutanter på marknaden denna säsong”. Detta gäller export av trädgårdsmöbler. I fråga om betalningsvillkoren hänvisar man också till två stora svenska privata fritidsmöbelproducenter som tillämpat liknade betalningsvillkor 1979-1980. Med detta anser man sig tydligen ha fria händer att skapa, vill jag påstå, både sysselsättningsoch produktionsproblem för en småföretagare i samma bransch som också exporterar huvuddelen av sin produktion, och på samma marknader. Detta gäller ett mindre företag på en liten ort, ett välskött och väletablerat företag som i hög grad i fråga om sysselsättning är helt och hållet avgörande för den ort där det är etablerat. Fler exempel finns och har nämnts tidigare i debatten i dag. Nu hänvisar utskottet i dessa frågor till att en utredning skall behandla vissa av de frågor som motionärerna tar upp. Det är bra. Men det är svårt att utläsa vilka frågor utskottet menar.

Det kan ju inte vara meningen att Samhällsföretag, med den ekonomiska trygghet och ställning som detta företag har, skall konkurrera ut i sig livskraftiga och bra företag i glesbygder och på mindre orter. Detta är en angelägen fråga för många småföretagare i vårt land. Herr talman! Mot ett enigt utskott gagnar det föga att yrka bifall till de här nämnda motionerna, men jag utgår ifrån att vad som har sagts här i dag om Samhällsföretag tas ad notam när direktiven för den aviserade utredningen skall skrivas. Jag har också tolkat talesmännen för utskottet, bl.a. Sonja Rembo, så, att detta är utskottets mening.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas anslagsfrågorna vad gäller det statliga jämställdhetsarbetet. Två motioner har väckts, och innan jag går över till att behandla vpk-motionen tänkte jag nämna några ord om den andra motionen. I den motionen heter det: ”I ett ekonomiskt läge där vi måste spara —— — så ter det sig som rena dårskapen att kasta ut pengar på ”jämställdhet”. Målsättningen kan inte få tillåtas vara ”gärna bättre ekonomi men först jämställd". Det måste bli tvärtom. Dessa anslag måste därför utgå!” Det är mycket betecknande att det är en moderat, Allan Åkerlind, som skrivit under denna motion. Moderaterna försöker ju nu på många områden, under sparsamhetens täckmantel, att komma åt verksamhet som man ogillar. I det moderata Sverige har alltså inte jämställdheten mellan kvinnor och män någon given plats — det får vi med den här motionen bekräftat på ett rakt och klart sätt. Nu kan ju det hävdas från moderat håll att detta är en enskild motion. Förvisso är Allan Åkerlind ensam undertecknare, men enligt vad jag har erfarit tillämpar moderaterna, liksom väl också övriga partier, den ordningen att alla motioner som väcks här i kammaren från någon ledamot i moderata samlingspartiet passerar det moderata riksdagskansliet för godkännande. Det måste alltså innebära att den här motionen väl passar in i den moderata ideologin. Det är f. ö. inte första gången jämställdheten angrips i motioner från olika moderata ledamöter. Det är alltså på sin plats att varna alla kvinnor för moderata samlingspartiet. Förvisso finns det en Allan Åkerlind på ganska många av moderaternas riksdagslistor. Nåväl, nog om den motionen. Den har avstyrkts av utskottet, och så långt är ju allt väl — om det inte hade varit så att utskottet också har avstyrkt den motion vi har väckt från vpk, som föreslår ett förhöjt anslag till den statliga jämställdhetsverksamheten. Våra krav på ytterligare resurser skall, som vi skriver i motionen, användas för förstärkningar på jämställdhetsombudsmannens kansli. Dessa förstärkningar är väl motiverade i anslagsframställningen från ombudsmannen. JämO är ju en relativt ny företeelse, kansliet är under uppbyggnad och det är meningen att man skall bedriva en mycket bred verksamhet. Dels är det fråga om att handlägga tvister om överträdelse av diskrimineringsförbudet, dels skall man bedriva en uppsökande verksamhet och följa att man lever upp till jämställdhetslagens intentioner ute på arbetsplatserna. Dessutom tillkommer då informationsverksamhet, remissarbete och utredningsarbete, förutom andra nya arbetsuppgifter som kan komma att läggas på jämställdhetsombudsmannen. Det är utan tvekan så att JämO, trots ganska blygsamma personella resurser, bedrivit en mycket imponerande verksamhet under den tid myndigheten funnits till. Man har under ett och ett halvt år handlagt 200 fall om diskriminering och bristande jämställdhet, fem stämningsansökningar har lämnats till arbetsdomstolen och två huvudförhandlingar har genomförts. Man har gjort ett tjugotal företagsbesök och mer än 150 informationsresor och möten av olika slag, genomfört fyra hearings och haft överläggningar med fackliga organisationer, myndigheter, kvinnoförbund och andra. Man har distribuerat mer än 300 000 broschyrer, genomfört en branschenkät, skrivit en rad remissyttranden och tagit emot ett antal utländska besök. Man kan kanske då tycka att allt är bra — man har möjlighet att bedriva denna breda verksamhet med de små resurser man har. Men det är ju också ett faktum att det är först nu som verksamheten har blivit allmänt känd, inte minst då genom de AD-domar som föll i slutet på förra året. Det är mycket troligt att verksamheten kommer att växa ytterligare i och med dessa domar, fler kvinnor kommer att anmäla fall av diskriminering. Det är därför viktigt, menar vi från vpk, att JämO får ett resurstillskott så att verksamheten kan fortsätta på samma lyckosamma sätt som hittills. Det är beklagligt och ganska förvånande att alla övriga partier visar samma njugga inställning till denna blygsamma anslagsförstärkning — 240 000 kr. Ta folkpartiet t.ex. Ni slog på stora trumman vid inrättandet av jämställdhetsombudsmannen. I förra valrörelsen var detta ert stora nummer när det gällde jämställdheten. Men nu är ni inte beredda att låta verksamheten få de resurser som krävs. Det är ett svek mot jämställdheten. De fyra partier som finns representerade i arbetsmarknadsutskottet har gemensamt avstyrkt vår motion om ökade anslag genom att hänvisa till en arbetsgrupp, som är tillsatt med företrädare för arbetsmarknadsdepartementet, jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetskommittén. Denna arbetsgrupp skall bedöma hur resurserna för jämställdhetsarbetet skall disponeras. Behovet av resurser vid jämställdhetsombudsmannens kansli kommer att behandlas i det sammanhanget, står det i betänkandet. Men det är ju inte något svar på motionens krav. Om resurserna på JämO:s kansli skall förstärkas, måste det i så fall innebära att någon annan verksamhet kommer att bli lidande. Några ytterligare pengar har ju denna arbetsgrupp inte till sitt förfogande, efter vad jag kan förstå, Forskningsoch utvecklingsresurserna för jämställdhetsarbetet liksom jämställdhetskommitténs verksamhet kan då komma att minskas. Hur man än hanterar frågan i denna arbetsgrupp, kommer jämställdhetsarbetet på något sätt att bli lidande av att för små resurser har satts av från början. Utskottet saknar enligt min mening motiv för att avstyrka vår motion. Utskottet är helt enkelt inte berett att ge jämställdhetsarbetet de resurser som krävs. Detta är avslöjande. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1075.

Herr talman! Jag har i denna fråga väckt en motion, vari jag har begärt att anslaget till jämställdheten skall minskas under detta år och endast utgå med 2 milj.kr. och att det efter årsskiftet 1982-1983 inte skall utgå några pengar alls till detta ändamål. Utskottet borde ha följt mitt förslag, Men eftersom utskottet har varit enigt och det inte finns stor chans att få så många röster gentemot utskottets hemställan, skall jag avstå från att yrka bifall till motionen. Jag tycker dock att motionens krav är helt riktigt, Vårt land befinner sig i ett kärvt ekonomiskt läge. Jag är själv uppväxt i en miljö som var ekonomiskt fattig men rik på kärlek, Jag vet vad det vill säga att ha ont om pengar i den enskilda ekonomin. Vi vet också att vi i vårt land nu har en väldigt kärv statsekonomi. Vi måste spara för att ha råd med framtiden. Marie-Ann Johansson kritiserar mig för att jag har väckt en besparingsmotion. Jag kan inte förstå annat än att Marie-Ann Johansson inte begriper att vi måste vara försiktiga med utgifterna. I det nuvarande ekonomiska läget har vi inte råd att anslå pengar till onödiga ting. Jag tycker att det här gäller en onödig verksamhet. Därför har jag väckt min motion. Om vi skulle gå ut och fråga svenska folket i en folkomröstning, är jag övertygad om att en majoritet skulle ställa sig bakom min uppfattning. Det är vad jag får höra när jag pratar med människor. Sedan må Marie-Ann Johansson säga vad hon vill om det. Vi måste se till de ekonomiska realiteterna. Vi måste ha pengar till det nödvändiga, och det vi kan undvara skall vi spara på. Det är den linje jag vill följa, och det är den linje som jag tycker att vi alla här i kammaren bör följa. Jag får väl hoppas på större förståelse nästa år, om jag då fortfarande har möjlighet att väcka motioner här.
Herr talman! Jag tycker att det nu ganska klart framgår att det ligger ideoligiska skäl bakom Allan Åkerlinds motion och inte något sparsamhetsnit. Likadant är det f. ö. med många andra moderatmotioner. Man gömmer sig bakom sparsamheten när man vill komma åt företeelser som man inte tycker om. Allan Åkerlind vill inte, har jag förstått, att kvinnan skall uppnå jämställdhet med mannen, och därför vill han inte lägga några pengar på jämställdhetsarbetet. Nu håller jag inte med om att en majoritet av svenska folket har samma uppfattning som Allan Åkerlind. Desto tydligare blir det att det inte är sparsamhetsnitet som driver Allan Åkerlind, om man tittar på vilka övriga motioner han har väckt här i riksdagen. I en motion om Samhällsföretag är det fråga om sparsamhet, men han har också väckt motioner som går ut på att det skall satsas mer pengar. Exempelvis gäller det att se till att riksdagens ledamöter har parkeringsplatser så att de inte behöver ta ett eller två steg i onödan. Det är väldigt avslöjande. Det är inte sparsamhetsskäl utan ideologiska skäl som gör att Allan Åkerlind har skrivit den här motionen.
Herr talman! Jag förstår att Marie-Ann Johansson inte tror på vad jag säger. Det framgår av hennes yttranden. Om Marie-Ann Johansson följer så väl som hon tycks göra de motioner jag har väckt i riksdagen under åren, skall hon finna att vi sammantaget skulle ha sparat åtskilliga hundra miljoner, kanske miljarder, om riksdagen hade bifallit de motionerna, Det är den nakna sanningen. Jag kan inte förstå att vpk i ärende efter ärende vill anslå mera pengar. Har man så gott om pengar i det partiet?
Herr talman! I vilket fall som helst är det tydligt att parkeringsplatser för riksdagsledamöter i år är viktigare för Allan Åkerlind än jämställdheten. Om Allan Åkerlind kan fördjupa sig litet i våra motioner, finner han att vi vill spara på en hel del ställen. Vi vill exempelvis inte gå med på marginalskattesänkningen. Vi har en hel del besparingar på försvaret. Vi vill spara när det gäller säkerhetspolisens verksamhet, osv. Så vi har täckning för våra förslag här i kammaren.
Herr talman! I betänkande 1981/82:20, som är ganska kort, har vi behandlat två motioner. Bägge har rönt samma öde — de har blivit avstyrkta. Jag kunde ha nöjt mig med att hänvisa till betänkandet, om inte motionärerna hade tagit till orda. Allan Åkerlind säger att han inte tänker begära omröstning här i kammaren. Det beklagar jag med tanke på att han säger sig företräda en majoritet av svenska folket. Rimligtvis bör folkets valda ombud följa den mening som är framsprungen ur folket självt. Jag hoppas alltså att vi kan få en omröstning i den delen. Sedan tycker jag Allan Åkerlind blandar ihop frågor om jämställdhet med ekonomiska bekymmer och en karg uppväxtmiljö. Det må vara i och för sig behjärtansvärt, men jag tror att det är viktigt att säga att arbetet på att uppnå jämställdhet är ingen lyxkonsumtion som vi kan kosta på oss när vi har gott om pengar. Arbetet för ett jämställt samhälle måste alltid pågå, oavsett konjunkturerna. Marie-Ann Johansson tycker att vi saknar motiv för att avstyrka hennes motion. Hon menar att vi inte har beredskap att ge de resurser som behövs. Jag är av den rakt motsatta uppfattningen. Det är inte så att vi saknar beredskap, även om vi inte följer varje motionsyrkande fram till sista kronan. F. ö. är det intressant att konstatera de mycket vänliga ord som Marie-Ann Johansson har sagt om jämställdhetsombudsmannen. Så sent som i december 1979 yrkade hon nämligen avslag på just den befattningen och sade att vpk är motståndare till jämställdhetsombudsmannen Jag tycker att det är ett framsteg att vi nu har inrättat den här tjänsten. Den var först på förslag av folkpartiministern Eva Winther, men då stoppade riksdagen den i en omgång. Sedan återkom nuvarande jämställdhetsministern Karin Anderssoni frågan, och så småningom fick vi riksdagens bifall. Men det var inte med stöd från Marie-Ann Johansson och vpk, utan det var i strid med kommunisterna. Jag hälsar alltså den omvändelsen med stor tillfredsställelse. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! Elver Jonsson beklagar att jag inte har yrkat bifall till min motion. Han vill tydligen ha en omröstning här i kammaren för att konstatera om jag representerar majoriteten av folket, som han uttrycker det. Det är så, Elver Jonsson, att om vi när det gäller sådana här frågor, som inte är direkt partiskiljande, skulle gå ut med en folkomröstning, skulle vi säkert finna att folkets majoritet har en annan mening än majoriteten av Nr 115 riksdagens ledamöter. Det gäller alldeles säkert den här frågan, och det Torsdagen den gäller alldeles säkert också den fråga som jag många gånger har motionerat = 1 april 1982 om, nämligen en nedskärning av u-hjälpen. Där tror jag också att en folkmajoritet har en helt annan åsikt än majoriteten i riksdagens kammare. Man skall alltså inte vara säker på, Elver Jonsson, att det som uttrycks genom röstningen här i kammaren är detsamma som folkmajoritetens mening.
Herr talman! När det till att börja med gäller JämO:s inrättande är det riktigt att vi var motståndare till det. Vi ville ha en annan konstruktion och en annan nämnd. I vpk som parti har vi sedan dess inte gjort någon utvärdering av JämO:s verksamhet, men för min del kan jag gärna erkänna att jag tycker att det har varit en väldigt positiv verksamhet. Det har visat sig att den har behövts, och många kvinnor har vänt sig till JämO. Det är därför desto mer motiverat att det här lilla kansliet får resurser, så att JämO kan arbeta vidare på den inslagna vägen. Man bör inte nu i uppbyggnadsskedet klippa av och säga till dem som arbetar med detta att de får klara sig bäst de kan, när de nu har för små resurser. I stället borde de ha fått pengar till de tjänster de har äskat och som de är i stort behov av. De vet inte riktigt hur de skall klara sig, om de inte får besätta dessa två ytterligare tjänster. Den arbetsgrupp som det talas om i betänkandet har efter vad jag förstår inga extra resurser till sitt förfogande. Om kansliet skall få förstärkta resurser, så måste man alltså dra ner någon annanstans, och detta går ut över jämställdheten. Det rör sig dessutom om ett mycket blygsamt belopp, som jag verkligen hade hoppats att utskottet skulle ha kunnat tillstyrka.
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i sakfrågan, men Marie-Ann Johansson tog sig före att i sitt anförande lämna en redogörelse för den moderata gruppledningens behandling av motioner, och jag vill bara säga att den redogörelsen var felaktig. De slutsatser hon drog av sin redogörelse är följaktligen också felaktiga.

Herr talman! Som framgår av kulturutskottets betänkande 19 och av den hittills förda debatten är den borgerliga gruppen i utskottet splittrad och sönderfallen. Det gör att vi socialdemokrater står för huvuddelen av betänkandet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag med undantag för p. 1, mom. 12, där jag yrkar bifall till reservation 8, som den socialdemokratiska utskottsgruppen står för. Låt mig först få beröra de frågor som behandlas i den nämnda reservationen. Det gäller kontantstödet till idrottsrörelsen och till de utanför Riksidrottsförbundet stående organisationerna, de s.k. främjandeorganisationerna. I den socialdemokratiska motionen 563 har vi yrkat att idrottsstödet skall utgå med ett i förhållande till regeringens förslag med 5 miljoner förhöjt anslag. Vi pekar i motionen på att Riksidrottsförbundet tilldelats funktioner som gör att man kan säga att Riksidrottsförbundet står i en myndighets ställe. Till olika statliga rayndigheter lämnas kompensation för inträffade prishöjningar, framför allt på lönesidan. För folkrörelserna —i detta fall den samlade idrottsrörelsen — står inte denna automatiska anslagsuppräkning till buds. Regeringen har nämligen i årets budgetproposition föreslagit att statens stöd till idrottsrörelsen skall räknas upp med endast 2,9 2, vilket innebär en anslagsökning med ca 4,5 milj.kr. Regeringen beräknar i finansplanen att prisstegringarna för 1982 skall uppgå till 8 26 och lönekostnadsökningarna till 6,5 20. Om de här beräkningarna står sig, och mycket tyder väl på det, får idrottsrörelsen kompensation för mindre än hälften av prisstegringarna. Den borgerliga majoriteten i utskottet har hållit samman kring regeringens förslag på den här punkten och hindrar således idrottsrörelsen att på ett rimligt och för verksamheten angeläget sätt kunna bedriva sitt arbete. I sitt anslagsäskande, som var betydligt större, utgick riksidrottsstyrelsen från att kunna bibehålla verksamheten vid nuvarande omfattning. Det kommer med det föreliggande utskottsförslaget att bli helt omöjligt. Vi socialdemokrater beklagar att de borgerliga inte förstår idrottens stora betydelse i dagens brydsamma samhällssituation. Det är en klok och framsynt investering att lämna resurser till en idéburen verksamhet av idrottsrörelsens karaktär. Det är att förmera och stärka hundratusentals ideellt och frivilligt engagerade ledares insatser. Vår reservation innehåller förslag om en medelsanvisning av 176 milj.kr. I detta belopp ingår anslag till de utanför Riksidrottsförbundet stående organisationerna med drygt 10 milj.kr. Det senare har blivit aktuellt med hänsyn till att utskottsmajoriteten har beslutat att föreslå kammaren att avslå regeringens förslag om inrättandet av statens rekreationsråd. Detta råd skulle nämligen, om det kommit till stånd, ha svarat för anslagsgivningen till dessa organisationer. Med vårt förslag i reservationen kommer riksidrottsstyrelsen, som nu är fallet, att svara för denna anslagsgivning. Härmed kan man säga att också vpk-motionen 1336 delvis tillgodosetts. Låt mig så något få ge vår syn på förslaget om inrättandet av det s.k. rekreationsrådet. Först vill jag slå fast att för socialdemokraterna har frågor om människors möjligheter till fritid alltid varit angelägna. I det moderna samhället har arbetslivets tempo drivits upp och blivit alltmer präglat av jäkt och stress. Uppgiften att med olika medel skapa tid och resurser till avkoppling och återhämtning efter pressande arbetsförhållanden har alltid haft en framskjuten plats i vårt välfärdsarbete. Att skapa möjlighet för ett innehållsrikt friluftsliv i en natur, som inte spolierats av en exploatering utan hänsyn till miljöintressena, har varit en konsekvent driven politik under den socialdemokratiska regeringstiden. Att ge människorna sådana valmöjligheter att så många som möjligt har en chans att komma ut, var och en efter sina personliga förutsättningar och sina behov, och få del av den vederkvickelse som ett rikt friluftsliv i god, orörd natur kan ge, har varit ett märke för socialdemokraterna. Insikten om naturmiljöns betydelse för människors rekreation och friluftsliv har konsekvent präglat det socialdemokratiska handlandet under regeringstiden, vilket bl.a. visat sig i direktiv till utredningar och i ställningstaganden man gjort. Vad beträffar den centrala administrationen av friluftslivet, idrotten och turismen, har den behandlats av samtliga utredningar genom åren. Kommittéerna har självfallet mer ingående behandlat sina egna områden, men sambandet mellan de olika verksamheterna och deras inverkan på varandra har belysts. Alla alternativ — från departementstillhörighet, anslutning till olika ämbetsverk, till fristående central myndighet — har övervägts. Jag vågar därför, herr talman, påstå att samtliga, efter skilda överväganden, kommit fram till att det centrala huvudansvaret för friluftsfrågorna skall vila på den myndighet som har huvudansvaret för naturmiljön. Kontentan av ovanstående resonemang är att det knappast finns något behov av en sektoriserad myndighet för just rekreationsfrågor. I budgetpropositionen anges heller inte några hållbara motiv för en sådan organisationslösning. Alla de motiv, som regeringen anger för att bilda ett rekreationsråd, fylls redan i dag av naturvårdsverket, dock kanske inte fullt ut på det sätt som verket önskat, till följd av den oklarhet som sedan länge rått på friluftslivsområdet på grund av pågående utredningsarbete TUREK och successiva organisatoriska nybildningar på området, främst rekreationsberedningen, men även fjällsäkerhetsrådet. En ny organisation för rekreation och turism, som bara handlar om samordning inom ett departement och som egentligen inte innebär någon förändring, kan knappast vara så angelägen att den åtminstone inte kan avvakta resultatet av TUREK. TUREK har i uppdrag att lägga fram förslag om en statlig turistoch rekreationspolitik. Att redan nu binda upp sig för en organisation med en viss bestämd inriktning innan man utrett samhällets samlade syn på turistoch rekreationspolitiken måste som vi ser det, vara olämpligt och t.o.m. bli styrande för det kommande utredningsarbetet. Vi menar att TUREK helst bör vara parlamentariskt förankrad. Regeringen förslår i budgetpropositionen en rad förändringar under den tidigare anslagsrubriken Stöd till friluftsliv — nu ändrad till rekreationsstöd — och i hanteringen av de olika friluftslivsfrågorna. Den ändrade omfattningen och inriktningen av arbetet med friluftslivsfrågorna beräknas av regeringen innebära en besparing av ca 4 milj.kr. Den nya politiken skall genomföras av en ny och självständig myndighet, rekreationsrådet. Låt mig bara ge ett par kommentarer till detta. 1. Läggs genomförandet av denna besparing om 4 milj.kr. på det redan befintliga naturvårdsverket, säger det sig självt att besparingen blir större. Alla administrativa kringkostnader för att bilda och driva en ny myndighet undviks, och alla merkostnader för dubbelarbetet mellan rekreationsrådet och naturvårdsverket undviks också. Att det nya rådet förutsätts repliera på statens naturvårdsverks administrativa resurser skall rätteligen kalkyleras in som en kostnad för rådet. Det är absurt att bilda en ny myndighet i tider av statsfinansiellt trångmål. I stället för att lösa en rad allvarliga samhällsekonomiska problem ägnar sig regeringen nu åt att bilda en ny myndighet på ett område som knappast kan betraktas som det mest väsentliga i dessa besparingstider. 2. Huruvida besparingen faktiskt är 4 miljoner eller inte och hur mycket större den skulle kunna bli, om statens naturvårdsverk får fortsätta med friluftslivsfrågorna, är svårt att direkt beräkna. Beräkningsunderlaget i budgetpropositionen är undermåligt och, som vi ser det, felaktigt. Det går inte att följa hur förändringarna skett från 1981 83. 3. Indragning av tre AMS-tjänster är ingen besparing, som regeringen säger i propositionen, utan kostnaderna för tjänsterna dyker upp under annan huvudtitel, där två av de tre tjänsterna f. ö. är personliga tjänster med s.k. lönebidrag. Den tredje tjänsten har inte heller, som vi ser det, någonsin varit besatt. För att dölja sina oklara beräkningar — regeringen är tydligen medveten om detta — säger man att besparingarna fördelar sig på olika anslag i statsbudgeten. Låt oss ta fram TUREK med det snaraste och ge den en parlamentarisk förankring. Sedan kan vi seriöst pröva frågan om ett eventuellt nytt organ på friluftsområdet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vår reservation.
Herr talman! Jag tycker Lars-Ingvar Sörenson nonchalerar kostnadsaspekterna och de kostnadsbesparingar som skulle ske, om det inrättades ett statens rekreationsråd. Jag vill motivera och ge litet bakgrund till detta. Alltsedan det rekreationspolitiska beslutet togs 1975 har det varit svårigheter, därför att de rekreationspolitiska frågorna har varit splittrade och uppdelade på många olika departement och myndigheter. Svårigheterna härvidlag har drabbat alla som arbetar med rekreationsfrågorna ute i landet, när de t.ex. måste ta kontakt med ansvariga på central nivå. Jag skall ge några exempel på hur rekreationssektorn är uppdelad på departemental nivå. Jordbruksdepartementet ansvarar för idrotten fr.o.m. 1971 och för rekreationsområdet fr.o.m. 1975. Handelsdepartementet är ansvarigt för turismen och frågor som sammanhänger med den. Bostadsdepartementet är ansvarigt för planläggning och bebyggelse av fritidsanläggningar. Industridepartementet ansvarar för allmänna riktlinjer när det gäller de regionalpolitiska frågor som rör rekreationssektorn. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för sysselsättningsfrågorna på samma sektor. Till detta kommer rekreationsberedningen och olika verk och myndigheter. Det går inte att komma ifrån att det blir både dubbelarbete och splittring av arbetsuppgifterna samt gränsdragningsproblem då det gäller rekreationsfrågorna, när de skall vara uppdelade på många olika departement, verk och myndigheter. Det vore effektivare, rationellare och mer kostnadsbesparande, om man finge en samordning. Många berörda har också önskat sig detta. Man har arbetat flera år på att komma fram till en lösning. Jag tror att den bästa lösning som vi kan nå i dag är att man inrättar, som förslaget nu ligger, ett statens rekreationsråd.

Herr talman! I här föreliggande utskottsbetänkande behandlas en motion, nr 1333, av Rune Carlstein och mig, i vilken vi begär att Idrottsklubben Omega i Borås erhåller bidrag till sin friluftsanläggning i enlighet med de bestämmelser som gällde såväl då klubben ansökt om bidrag som då denna ansökan behandlades av statens naturvårdsverk. I utskottsbetänkandet redovisas utförligt bakgrunden till detta ärende. Redovisningen är på det hela korrekt när det gäller vad som skett, men den är i ett par hänseenden anmärkningsvärt bristfällig, vilket leder till att också utskottets ställningstagande är bristfälligt. Utskottet konstaterar att nya bidragsbestämmelser trädde i kraft den 1 juli 1980. Utskottet fastslår att alla i ärendet förekommande handlingar var avklarade före detta datum, såsom att igångsättningstillstånd beviljades och byggstart ägde rum under den tid och på de grunder då de tidigare bestämmelserna gällde. Utskottet verifierar också att naturvårdsverket behandlade ärendet, innan de nya bestämmelserna trätt i kraft. Beslutet fattades i juni 1980, varvid naturvårdsverket åberopade de nya bestämmelserna som skäl för avslag. Likväl finner ingen i utskottet anledning föreligga att reagera mot detta rättsstridiga faktum! Enligt de nya bestämmelserna utgår ej statsbidrag för projekt överstigande 500 000 kr. Omegas anläggning innebar en kostnad på 920 000 kr., vilket alltså var skälet för avslag. Tillåt mig ställa en jämförande fråga till någon av utskottets företrädare häri kväll: Skulle ni om ni blir bötfälld för en trafikförseelse i juni månad anse det vara riktigt att man omedelbart avkräver er de högre böter som blir följden av att man tillämpar bestämmelser som trädde i kraft månaden därpå? Skulle detta vara förenligt med svensk rättspraxis enligt er mening? Om era svar blir nej, hur kan ni då ha tagit ställning som ni gjort i Omegafallet? I princip råder det ju inte någon skillnad mellan de två fallen — de tillämpade högre böterna enligt en kommande bestämmelse i trafikfallet motsvaras av de tillämpade försämrade villkoren enligt en kommande bestämmelse i Omegafallet. Enligt min mening är det elementärt att man tillämpar bestämmelser så länge de gäller och i det här fallet således inte åberopar kommande bestämmelser som skäl för avslag.

Även mot den bakgrunden finns det enligt min mening anledning att särskilt beakta klubbens framställan — och yrkandet i motionen — om ett ytterligare bidrag. Varför skall IK Omega behandlas på ett gentemot andra klubbar avvikande sätt? Slutligen, herr talman, finns det anledning att särskilt understryka det oerhört värdefulla arbete som funktionärerna i klubben lägger ned för att på ett meningsfullt sätt ta hand om bygdens ungdomar. Där görs på ideell grund omfattande, mycket betydelsefulla insatser, som sannerligen kommer hela samhället till godo. Dessa funktionärer, som har tagit ansvaret för tillkomsten av den värdefulla friluftsanläggningen, är sannerligen värda ett annat och mer positivt gensvar från samhällets sida för sina insatser än att bli bortdribblade och motarbetade av myndigheter, som tillämpar bestämmelser som ännu ej trätt i kraft! Med det anförda yrkar jag bifall till motion nr 1333.

Herr talman! När vi i dag diskuterar kulturutskottets betänkande 19 om regeringens förslag till anslag till idrott och friluftsliv, vill jag främst anföra några synpunkter beträffande förslaget att inrätta ett rekreationsråd. Turistoch rekreationspolitiska utredningen, TUREK, har enligt sina direktiv två huvuduppgifter: förbättra den statliga administrationen på detta område och ge underlag för fastställandet av de rekreationspolitiska målsättningarna. Utredningen skall i det senare avseendet skaffa fram underlag för, som det heter i utredningsdirektiven, ”en samlad rekreationspolitisk bedömning, däri inbegripet en bedömning av vilka insatser som erfordras för att skapa jämlikhet i fråga om människors möjligheter att utnyttja den ökade fritiden”. Den organisation som vuxit fram för att svara för samhällets insatser på rekreationsoch turistområdet är mycket splittrad — det har vi hört tidigare i debatten. Ansvaret har delats mellan flera departement, myndigheter och organisationer. Många är de som uttalat önskemål om en bättre samordning. En bit på vägen har vi nog kommit genom den organisation som beslutades 1975, då Sveriges turistråd och rekreationsberedningen inrättades. Men det är angeläget att vi får till stånd en ännu bättre samordning av de statliga styroch stimulansmedlen. TUREK tog snabbt sig an uppgiften att föreslå en förenklad, samordnad och effektiviserad statlig administration, och utredningen presenterade våren 1981 ett betänkande i organisationsfrågorna. Utredaren Harald Pettersson har lagt fram två förslag till organisation, men har inte tagit ställning till vilket alternativ som var att föredra. Utredningen har också varit utsänd på remiss. Remissinstanserna har varit splittrade när det gäller organisationsfrågan. Regeringen har sedan bearbetat utredningens organisationsförslag och kommit med ett förslag om inrättande av ett rekreationsråd — en ombildning av den i dag fungerande rekreationsberedningen. Regeringen har ansett att starka skäl talar för att vi så snart som möjligt genomför en samordning och effektivisering av den centrala administrationen i fråga om turism och friluftsliv. Sådana krav har rests här i riksdagen, men framför allt från kommuner och enskilda ute i landet. Det är därför beklagligt — och högst märkligt — att främst socialdemokraterna går emot förslaget i propositionen. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen här i kammaren anfört att någonting måste göras inom det rekreationspolitiska området. Men jag är förvissad om att socialdemokraterna i grunden tycker att detta förslag är bra, så bra att de eventuellt vill genomföra det själva. Det skiner igenom, inte minst i det förslag som socialdemokraterna har lagt fram i utskottet. Moderaterna har gått i allians med socialdemokraterna om ett avstyrkande. De vill inte ha någon som helst inblandning från statens sida inom turistoch rekreationssektorn. Här skall tydligen de kommersiella krafterna helt dominera och styra utvecklingen. Om moderaterna hade bekvämat sig med att sätta sig in i det förslag som regeringen har framlagt om inrättande av ett fristående rekreationsråd, skulle de ha kunnat konstatera att denna modell ger större möjligheter till samordning med och utveckling av företagens och näringslivets resurser. Jag tänker både på ekonomiska förutsättningar och på utvecklingsprojekt inom turistoch rekreationsområdet. I en sådan här samordning kan man också utnyttja andra statliga organ, t.ex. våra högskolor. Jag vill särskilt nämna högskolan i Östersund, som utgör ett utomordentligt komplement när det gäller just utvecklingsprojekt inom rekreationssektorn. Men det har, herr talman, tyvärr blivit så i riksdagsarbetet, att alla förslag som regeringen kommer med skall avvisas — under alla förhållanden. Som jag ser det är det här fråga om att kunna utnyttja och effektivisera de begränsade resurser som nu finns för att få en flexiblare organisation, som inte sitter fast i en stor byråkratisk verksmodell, och för att slippa från det dubbelarbete som i dag sker. TUREK skall också gå igenom det omfattande material som under senare år har redovisats inom rekreationsoch turistsektorn. Utredningen skall därtill ta fram material som belyser rekreationsoch turistsektorns samhällsekonomiska betydelse, branschens näringsvillkor och transportfrågorna liksom folkrörelsernas och andra organisationers medverkan på rekreationsoch turistområdet. En av de frågor som utredningen har fått ett särskilt uppdrag att belysa är de hinder som kan förekomma för enskilda människor att utnyttja det utbud av turism och rekreation som finns redan i dag i Sverige. Jag är fullt medveten om att väldigt många anser att det har utretts och planerats för mycket och gjorts för litet inom rekreationssektorn i vårt land. I stor utsträckning delar jag den uppfattningen. Det största felet har emellertid varit just splittringen och dubbelarbetet inom detta område. När TUREK är klar skall man lägga fram förslag om den ideella inriktningen av rekreationssektorn. Vi skall också konstatera att den s.k. rekreationsberedningen samtidigt håller på att samla in material från samtliga primära rekreationsområden. Där har man också denna s.k. ideella inriktning, och man undersöker förutsättningarna för att rekreationslivet skall kunna förverkligas ute i de olika länen. Från regeringens sida har vi ansett att det förekommer ett dubbelarbete, och därför vore det bättre att fullfölja TUREK i rekreationsrådet och sammankoppla rekreationsberedningens olika förslag. På det sättet skulle vi få en mera rationell hantering av hela detta återstående rekreationspolitiska fritidsarbete. Samtidigt skulle vi tillgodose det krav som riksdagen har ställt på att få en parlamentarisk sammansättning av utredningen. För framtiden bör vi lära av våra misstag och inte lika yvigt som hittills diskutera och utreda på det här området. Självfallet är det emellertid ett bekymmer för rekreationssektorn — liksom på alla andra samhällsområden —att vi upplever en tid av stark restriktivitet vad gäller både statens och kommunernas utgifter. Vi kan inte räkna med några gigantiska satsningar på rekreationspolitiken från samhällets sida. Till detta konstaterande vill jag emellertid knyta några kommentarer. För det första är det just i tider av ekonomisk återhållsamhet angeläget att ha en bra organisation. Det är därför lika angeläget som tidigare att vi hittar en fungerande administration på det statliga området. Jag är övertygad om att effektiviteten kan höjas och risken för samhällsekonomiska felsatsningar minskas, om vi kan finna en klok modell. För det andra är det inte mindre angeläget nu än det var tidigare att utveckla planerna för de primära rekreationsområdena. Dessa områden pekades inte ut med sikte på 1980 och 1990-talen. En del skall förhoppningsvis kunna ske i dessa områden under det decennium som vi nu lever i — men det viktigaste är att de skyddas och att vi långsiktigt lyckas bevara möjligheten att genomföra åtgärder allteftersom resurser finns. Vi skall vara medvetna om att 1975 års utpekande av 25 primära rekreationsområden är ett beslut som har aktualitet en god bit in på 2000-talet. För det tredje innebär det ekonomiska trycket att vi tvingas in i en diskussion kring den mindre storslagna rekreationsverksamheten. Det tror jag är bra. Det friluftsliv som människor ägnar sig åt i närheten av sin bostad vet vi är omfattande. För många innebär det att de försöker komma ut i naturen för att där få avkoppling och motion. Friluftsliv i enkel form — promenader, strövande i skog och mark, gymnastik, bil-, båteller cykelutflykter, motionslöpning och fritidsfiske — utövas av och spelar en oerhört stor roll för många människor i skilda åldrar och yrkesgrupper. De här aktiviteterna är oerhört mycket mer omfattande än den rena idrotten och turismen, men de har ändå hittills hamnat litet i kläm. Möjligheterna till närrekreation får därtill en allt större betydelse, i en tid när bensinpriser och därmed kostnaderna för resor till långt bort liggande attraktiva fjärrekreationsområden ökar. För det fjärde — för att nu fortsätta direkt med diskussionen om resekostnaderna — tvingas vi nu blir mer ekonomiskt medvetna då vi utformar de åtgärder som sätts in på det rekreationspolitiska området. En ökad uppmärksamhet på transportfrågorna och en förstärkt satsning på kollektiva transportmedel är i dag ett livsvillkor för rekreationssektorn och turistområdet. För det femte kan de ekonomiska förhållandena bli en påtryckning då det gäller att få till stånd den under alla förhållanden önskvärda satsningen på frivilligkrafterna. Vi kommer i vårt samhälle att få uppleva hur krafttag från enskilda människor och föreningar blir en allt mer tvingande nödvändighet och dessutom att dessa insatser leder till ökat engagemang och större kvalitet i utbudet av fritidsaktiviteter. Om vi vill kan vi i dessa fem punkter finna näring för en offensiv planering och stor aktivitet i rekreationsdebatten, även i tider då det inte regnar manna från himlen. Idrottsrörelsen har genom sina många föreningar det största antalet ungdomar inom fritidsområdet. Idrottsrörelsen som den största folkrörelsen i Sverige har i motsats till andra folkrörelser haft förmågan att utveckla medlemsantalet undan för undan. Med sina över två miljoner utövare och 300 000 verksamma ledare har idrottsrörelsen en stor uppgift i samhällsarbetet. Varje år lämnar cirka 50 000 å 60 000 ledarverksamheten. Ändå växer antalet ledare ständigt i kapp med verksamhetsökningen. Idrottsrörelsen har som målsättning i sitt handlingsprogram inför 80-talet att utöka medlemsantalet till tre miljoner — två skall bli tre. I en undersökning som skolöverstyrelsen gjorde för något år sedan framkom att nio av tio elever i grundskolans högsta klass är alkoholkonsumenter. Nu har man reviderat den siffran, och i den senaste undersökningen har man konstaterat att alkoholkonsumtionen bland skolungdomen har gått ner, och det är glädjande. Men många av de ungdomar som tyvärr utnyttjar alkohol är aktiva i idrottsrörelsen. Kan idrottsrörelsen genom sina föreningar och ledare få fram en alkoholoch drogfri miljö för sina två å tre miljoner utövare har detta en oerhörd genomslagskraft i hela samhället. Nu är det dess bättre så att det inom det stora flertalet arbetande idrottsföreningar inte förekommer någon alkoholförtäring, men vi skall heller inte blunda för att det på många håll förekommer sprit och tobak eller — ännu värre — doping. Skall idrottsrörelsen göra anspråk på att vara en fostrande och personlighetsutvecklande folkrörelse som skall bygga upp den unga individen med fysiska aktiviteter av olika slag är det också nödvändigt att den miljön är helt drogfri. När nu idrottsrörelsen möter 80-talet är den medveten om att stora uppgifter väntar. Idrottsrörelsen är etablerad. Miljontals människor i vårt land förväntar sig mycket av den. Vilja och förmåga att aktivera ännu fler unga och äldre för ett personligt idrottsutövande, utveckling av folkrörelsekaraktären, internationella framgångar inom elitidrotten, fostrande och stimulerande insatser för en allsidigt personlighetsutveckling är några av människornas krav och förväntningar. Kan då idrottsrörelsen svara mot allt detta? Som folkrörelse kan den mobilisera och aktivera alla som har dessa förväntningar. Dess genuina karaktär av expansion och öppenhet öppnar nya möjligheter för fler ledare och idrottsutövare. Samhället behöver denna kraft. Regelbunden fysisk aktivitet är hälsobefrämjande. Konsekvent bedriven idrott motverkar bruk av beroendeframkallande medel — alkohol, tobak och narkotika. Idrotten kan ge en del av den sociala gemenskap som alltfler saknar och har svårt att nå. Den kan ge positivt innehåll åt fritiden och skapa möjligheter till självförverkligande och därmed socialt och kulturellt liv åt många människor. Den kan främja jämställdhet mellan män och kvinnor, kanske rent av bryta väg för denna på ett bredare fält än idrotten.
Herr talman! Rolf Rämgård använde sig i sitt anförande av en del överord som jag skall förbigå med tystnad. Då det gäller inrättandet av rekreationsrådet vill jag hänvisa till TUREK-utredarens slutord: ”Utredningen har inte uttryckligen förordat vilket av de två organisationsalternativen man bör välja. En viktig anledning är att frågan om rekreationspolitikens innehåll bör analyseras närmare innan slutlig ställning tas till frågan om hur organisationen bör lösas.” Vidare säger utredaren: ”En annan viktig anledning är att riksdagen ——- beslutat att utredningen skall ges ett parlamentariskt inslag. Det finns starka skäl som talar för att den diskussion kring de grundläggande rekreationspolitiska principerna som kommer att föras i en vidgad utredning också får påverka det slutliga beslutet om turismens och friluftslivets administration.” Bakom kravet på en vidgad utredning stod inte bara socialdemokraterna utan även folkpartiet och centern. Regeringen hade alltså varken TUREK utredaren eller riksdagen med sig när den lade fram sitt förslag. Därför finns det ingen anledning för Rolf Rämgård att vara så förvånad över resultatet av denna proposition.
Herr talman! Nu är det ju så, Lars Ahlmark, att de här frågorna har varit föremål för diskussion och även för bearbetning på flera områden under många år, även under den socialdemokratiska regeringens tid. Genom inrättandet av turistrådet och senare även av rekreationsberedningen tog man ett steg på vägen, då man försökte förbättra den organisatoriska biten. Men det visade sig snart att rekreationsberedningen, så som den utvecklades, inte svarade mot de möjligheter som fanns när det gällde att bevara och bevaka intressena inom rekreationssektorn. Man fick en undanskymd plats inom naturvårdsverket. Den allt överskuggande verksamheten inom detta verk avser ju bevarandeintressena. Det gäller ju att även få utnyttja naturen och de möjligheter som finns i det sammanhanget. Därför kom de rent rekreationsinriktade insatserna under många år aldrig upp till samma nivå som t.ex. bevarandeintressena inom naturvårdsverket — och så är det fortfarande. Det är alla medvetna om som har sysslat med det här och som har arbetat under dessa förhållanden. Det är en av anledningarna till att man ville göra en överflyttning från naturvårdsverket. Man ville alltså få en mera jämställd nivå för rekreationssektorn i förhållande till naturvårdsintressena. Den saken togs upp också i utredningen. Men som alltid när man skall göra förändringar inom byråkratin är det oerhört många som är intresserade av att ha det som det är. Oavsett hur länge en utredning pågår kommer det alltid att finnas samma konflikter mellan olika intressen, vilket gör att man aldrig kan få en samlad bild från remissinstanserna när det gäller ändrad administration. Av den anledningen ville bl.a. regeringen ta ett okonventionellt grepp för att på ett smidigt sätt försöka förenkla det hela, komma till skott och framför allt handla när det gällde den administrativa frågan.
Herr talman! Jag måste säga att det gladde mig att höra att Lars-Ingvar Sörenson visade tveksamhet inför tanken på att inrätta en ny statlig myndighet nu. Jag är också glad över Lars-Ingvar Sörensons syn på kostnadsaspekterna; att det inte finns någonting som pekar på att den aktuella lösningen skulle vara billigare än det alternativ som är utrett. Därför tror jag att ganska många är överens om att vi bör utreda färdigt innan vi tar ställning i den här frågan.
Herr talman! När det gäller det senaste som Lars Ahlmark sade skulle jag bara vilja påpeka att flera myndigheter nu sysslar med samma sak. Om man av fem eller sex olika organ vill göra en enhet för att rationalisera och effektivisera organisationen, då bygger man inte upp en ny myndighet. Man bygger ju detta på ett befintligt organ, nämligen rekreationsutredningen — låt vara att man gör en styrelse av den. Det är det enda man gör. Dessutom utnyttjar man på ett enklare sätt andra organ i samhället, t.ex. högskolan. Man får kanske även större möjlighet att på ett flexibelt sätt utnyttja näringslivets resurser.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den tillstyrkan till min motion angående rekreationsrådets lokalisering till Östersund som har givits i reservation 4 till kulturutskottets betänkande. Samtidigt beklagar jag att motionen inte funnit nåd hos utskottsmajoriteten. Debatten i går och i dag i den här frågan har handlat om två bitar: dels om verksamheten i ett blivande rekreationsråd, dels om de effekter — positiva och negativa — som utlokalisering av myndigheter medför. Jag vill uppehålla mig litet vid den sistnämnda frågeställningen. Att skogslänen behöver arbetstillfällen, därom rådet det säkert inga delade meningar i denna kammare. Tillvägagångssättet för att skapa jobben har vi emellertid olika åsikter om — oftast partivis men i enstaka fall länsvis. Utlokaliseringen av statliga verk och myndigheter som har skett har givit ett och annat arbetstillfälle utanför Storstockholm — även om vi från Norrlandslänen naturligtvis anser att man borde ha varit ännu mer aktiv när det gäller just vår landsända. I Jämtlands län har vi försökt leva upp till denna policy. Vi trodde nämligen att det skulle gagna länet som helhet, om vi föregick med gott exempel inom länet. Vi har sålunda redan decentraliserat en stor del av landstingets verksamhet ut till de olika kommunerna. Vi diskuterar mycket intensivt just nu att förlägga bitar av länsstyrelsens verksamhet till sysselsättningssvaga kommuner utanför centralorten Östersund. I takt med att vi själva försöker skapa liv och sysselsättning i våra glesbygder på detta vis förväntar vi oss naturligtvis motsvarande ambitioner från centralt håll när det gäller skogslänen. Denna förväntan om utlokalisering är lika stor i alla Norrlandslän och skulle utgöra ett fint komplement till de egna resurser som finns för att skapa arbeten. Att Jämtlands län är utmärkt för just den typ av utlokalisering som det i dag är fråga om är Norrlandslänen ganska överens om — det vittnar uppslutningen i motionen om. Den utveckling mot ett turistadministrativt centrum som påbörjats i vårt län vill vi skall fortsätta, och vi tycker att vi är på god väg. Vi har högskolans turistlinje, vi har utvecklingscentrum Turism och vi har många fräscha idéer som vi vill pröva. Mot bakgrund av detta är det fortfarande vår uppfattning att det planerade och av regeringen föreslagna rekreationsrådet bör lokaliseras till Östersund. Förutom de rent sakliga, positiva förutsättningarna ger det också, som jag inledningsvis nämnde, en fin regionalpolitisk effekt för länet. Herr talman! Jag kan ha viss förståelse för den tveksamhet man hyser från utskottsmajoritetens sida. Vi menar emellertid att den i sig inte är motiv nog för att inte i dag ta ställning till inrättandet och lokaliseringen av rådet, och vi motionärer kommer att rösta för den reservation där det yrkas bifall till vår motion. Skulle vi förlora omröstningen kan jag av utskottsmajoritetens skrivning uttyda att frågan återkommer, och det ämnar vi då också göra.

Herr talman! Under flera år och i många olika sammanhang har frågan om den statliga administrationen av rekreationssektorn aktualiserats. Den nuvarande administrationen anses på många håll som splittrad och ineffektiv. Det har pekats på dubbelarbete och problem med gränsdragningar mellan de olika organ som delat på administrationen. En bättre samordning har med rätta efterlysts. Nu föreslår regeringen att ett rekreationsråd inrättas för att samordna och främja de rekreationspolitiska frågorna. Då passar inte längre detta länge efterfrågade och föredömliga initiativ vare sig socialdemokrater eller moderater, som ju gemensamt föreslår avslag på propositionen. Det är beklagligt att socialdemokraterna och moderaterna inte vill medverka till en effektivisering och till att möjliggöra en decentralisering av statliga uppgifter. I motion 1981/82:193 har jag och övriga riksdagsledamöter på Jämtlandsbänken tagit fasta på regeringens förslag om inrättande av ett statens rekreationsråd, och vi föreslår att riksdagen hos regeringen begär att rekreationsrådet lokaliseras till Östersund. Jämtlands län är ett väl utvecklat område för rekreation, där turismen har en framträdande roll i näringslivet. Högskolan i Östersund har redan god praktisk erfarenhet av utvecklingsoch forskningsarbete när det gäller turismen och när det gäller rekreationsområdet och har också en väl utbyggd organisation för att ytterligare kunna stå till tjänst med utvecklingsarbete inom denna sektor, exempelvis just för det nya rekreationsrådet. Rekreationsrådet föreslås inrättat fr.o.m. den 1 juli 1982 och skulle omfatta 14 tjänster. Det är alldeles självklart att en decentralisering av statliga uppgifter till Östersund skulle få mycket positiva regionalpolitiska effekter. Till min stora besvikelse och förvåning yrkar socialdemokrater och moderater avslag på propositionen i den del som upptar rekreationsrådets inrättande. När budgetpropositionen presenterades fick vi i Jämtlands län den uppfattningen att socialdemokrater i riksdagen skulle ställa upp på propositionen också i lokaliseringsfrågan — med Östersund som utpekad lokaliseringsort. Den uppfattningen hjälpte lokalpressen till att sprida med utgångspunkti tvärsäkra uttalanden, gjorda från ledande socialdemokratiskt håll i länet. Därav blev nu intet — åtminstone inte vad gäller socialdemokraterna i kulturutskottet. Jag beklagar detta och uttrycker djup besvikelse över att möjligheten till en decentralisering av statliga uppgifter till Östersund — i varje fall innan omröstningen här i kammaren ägt rum — verkar gå oss ur händerna. Det är rent bedrövligt! Jag beklagar detta än en gång, och jag yrkar, herr talman, i detta sammanhang bifall till reservationerna 1, 4 och 5 vid kulturutskottets betänkande.

Herr talman! I anslutning till det nu behandlade betänkandet har vpk-ledamöter avlämnat fyra motioner. Det gäller motionerna 1981/82:595 och 1409 om transportstöd till Norrland, 1398 om transportstöd till Gotland samt 607 om höjt anslag till kollektivtrafikberedningen. Jag yrkar härmed bifall till de nu nämnda motionerna. I samband med regeringens ständigt återkommande besparingsförslag lyckades man i höstas driva igenom ett beslut, som försämrade transportstödet till Norrland. Tre förhållanden bidrog i första hand till försämringen. 3. Man tog bort möjligheten till stöd på transportavstånd under 15 mil. Då regeringen gjorde en skillnad mellan inlandssågverk och kustlokaliserade sågverk, trodde man antagligen att de sågverk som låg vid kusten kunde skeppa med båt. Men det är för det mesta fråga om små sågverk, som använder lastbil och järnväg och inte levererar så stora kvantiteter. Regeringen anförde också att de norrländska sågverken kompenserades genom billigare råvaror och bättre tillgång på sådana. Men på grund av de svåra vintrarna har Norrland ofta högre kostnader för råvarutransporter. Enligt uppgift har f. ö. virkespriserna sjunkit i de södra delarna av landet och legat stilla i Norrland. Sedan har då transportrådet gjort en tolkning som innebär att hyvlade trävaror går miste om transportstöd. Detta stämmer inte med riksdagens beslut. F. ö. bör väl staten stimulera en ökad förädling. Det finns faktiskt — och det betonas också i folkpartireservationen — risk för nedläggning och produktionsbortfall för flera sågverk utmed den norrländska kusten. Vi motsätter oss varje åtgärd som kan öka arbetslösheten i Norrland, och det är den här åtgärden ägnad att göra. I motionen 595 föreslår vi därför en återgång till de regler för transportstöd som gällde före den i november 1981 beslutade ändringen. I motion 1981/82:1398 motsätter vi oss de nya taxeprinciper som gäller för Gotlandstrafiken. Vi anser att den verkliga transportvägen bör vara prisbildande för fraktberäkningen, varigenom taxerättvisa återställes för gotlänningarna. Utskottet säger sig inte nu vara berett att förorda en förändring i transportstödet enligt motionens förslag. Inte nu, säger alltså utskottet. När då? frågar man sig. Vi tolkar nog inte denna skrivning särskilt hoppfullt och vidhåller vår motion, som innebär stopp för försämringar då det gäller transportstödet till Gotland. Vad slutligen gäller motion 1981/82:607 om att kollektivtrafikberedningen skall få sitt äskade anslag, grundar sig detta på vår vilja att på allt sätt medverka till en ökad kollektivtrafik. Det är numera vanligt att politiker från alla läger bekänner sig till åtgärder för en bättre kollektivtrafik. Det är väl då rimligt att de organ som speciellt arbetar med utveckling av detta viktiga område får det begärda anslaget för verksamheten.

Herr talman! I anledning av det här betänkandet har vi från socialdemokratiskt håll funnit anledning att avge ett särskilt yttrande. Riksdagen beslöt ju så sent som den 25 november förra året om nya riktlinjer för transportstödet som innebar bl.a. kraftiga försämringar. Vi hade från socialdemokratiskt håll en rad invändningar mot det förslaget. Vi framhöll bl.a. att transportstödet i fortsättningen skulle utformas så enkelt och överskådligt som möjligt. Det förslag som vi då behandlade innebar kraftiga begränsningar av stödet till de svagare regionerna i landet, och det var också krångligt och svåröverskådligt. Vi framförde även kritik mot förslaget att slopa stödet till kustsågverken för sågade trävaror samt till vissa inlandskommuner i stödområdets södra del. Vi ansåg vidare att det var oacceptabelt att slopa stödet för järnoch stålprodukter. Med tanke på att riksdagen så sent som den 25 november förra året hade fattat beslut om nya riktlinjer, fann vi inte någon anledning att under allmänna motionstiden upprepa våra krav. Men sedan riksdagsbeslutet fattades har vi funnit att transportrådet i vissa avseenden har skärpt riksdagens beslut genom att man har sagt att hyvlade trävaror skall jämställas med sågade trävaror. Det innebär att hyvlerierna efter Norrlandskusten har gått miste om transportstöd. Det senaste riksdagsbeslutet har mött en massiv kritik från de företag som har blivit drabbade av dessa mycket kraftiga försämringar. Det gäller bl.a. Plannja i Luleå liksom sågar och hyvlerier efter praktiskt taget hela Norrlandskusten. Därför återkommer vi med våra förslag i samband med att vi behandlar den regionalpolitiska propositionen. Herr talman! Trots den sena timmen kan jag inte underlåta att något beröra den reservation som Rolf Sellgren har funnit anledning att avge. föranlåten att i en motion mycket kraftigt kritisera det förslag som hans kolleger hade drivit igenom, bl.a. slopandet av stödet till sågade trävaror. Men när vi behandlade förslaget visade Rolf Sellgren inget som helst intresse Transportstöd för den här frågan. Han deltog inte i utskottsbehandlingen, han motionerade inte och han deltog inte heller i riksdagsbehandlingen. Jag tycker att detta är ett mycket märkligt tillvägagångssätt. Hade Rolf Sellgren visat ett större intresse den gången, skulle han ha kunnat få sina önskemål tillgodosedda genom att stödja den socialdemokratiska reservationen. Nu upprepar Rolf Sellgren den här bedriften. Inte heller nu finns han i kammaren, när vi skall behandla den reservation han själv har avgivit. Det innebär efter vad jag kan förstå att han inte kommer att yrka bifall till sin reservation. Herr talman! Mot den här bakgrunden kan man inte få någon annan uppfattning än att Rolf Sellgrens motion och reservation inte är någonting annat än ett spel för galleriet.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 23 behandlas bl.a. transportstödet till Gotland. Detta stöd har utgått i alla år, sedan beslut fattades av riksdagen 1974. Fram till den 1 januari i år har det beräknats på det faktiska avståndet mellan Gotland och de trafikerade hamnarna. Men den 16 december förra året fattade riksdagen ett beslut om att fraktberäkningsavståndet skulle vara 15 mil, oavsett vilken hamn som trafikerades. Detta var alltså ett avsteg från den tidigare gällande principen för taxesättning, vilken inneburit att transportföretagen vid godsbefordran kunnat tillämpa samma taxa för Gotlandstrafiken som för trafiken inom landet i övrigt och att persontaxan relaterats till priset för andra klass tågresa på en motsvarande sträcka. Transportrådet hade föreslagit att en enhetstaxa skulle införas och att avståndet 15 mil skulle vara det normerande för de båda linjerna mellan Gotland och fastlandet. På Gotland har vi naturligtvis all förståelse för att landet måste spara pengar med hänsyn till det statsfinansiella läget, och vi är beredda att ställa upp för det under förutsättning att det sker rättvist. Men vi menar att riksdagens beslut i december innebar ett oacceptabelt avsteg från de tidigare gällande taxeprinciperna, där man tagit hänsyn till att Gotlandsfärjorna har varit och är gotlänningarnas landsväg och där taxesättningen baserats på det faktiska avståndet mellan hamnarna. Detta är 15 mil mellan Visby och Nynäshamn, medan det mellan Visby och Oskarshamn är endast 11,6 mil. Enligt uppgift har regeringen nu tillsatt en utredningsman för att se över problemet med statens ansvar för Gotlandstrafiken. Det är ett välkommet initiativ, inte minst därför att både Gotlands kommun och länsstyrelsen kommer att delta i de överläggningar som skall ske, och det finns ett allmänt intresse av att hålla kostnadsökningarna på en rimlig nivå. I motionen har jag redogjort för statens prisoch kartellnämnds utvärdering av trafiken 1980 på de båda linjerna, som visade att det över den södra linjen hade transporterats 16 000 ton mera gods än över den norra. Under utskottsbehandlingen har det redovisats motsvarande uppgifter för år 1981, och de visar att det över Nynäshamn hade transporterats 7 000 ton mer än över Oskarshamn. Att så olika resultat redovisas har naturliga förklaringar. Det visar på att det tidigare sättet att beräkna transportstöd är det mest rättvisa.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

Herr talman! Så sent som i december i fjol fastställde riksdagen, precis som flera av talarna har sagt här, nya regler för transportstödet, både när det gäller Norrland och beträffande Gotland. De reglerna bör få verka ett tag innan vi ger oss på att ändra dem igen. Det är antagligen flera som har synpunkter på den här frågan, men man kan inte hålla på och rucka på dessa ordningar fram och tillbaka, utan en viss tid bör ändå få gå, och därför är det rimligt att inte ge sig på ändringarna nu. Men jag kan inte undgå att mycket kort säga några ord till Gunhild Bolander, som talade för ändringar beträffande Gotlandsstödet och förklarade att hon har förståelse för att man måste spara osv. Men i en henne närstående tidning på Gotland annonseras det utomordentligt utmanande att Gotlandsbolaget tänker höja utdelningen i år igen, trots vad riksdagen sade i fjol. Företaget har en nettovinst på 800 000 kr., och man tänker dela ut 756 000 därav till aktieägarna och på nytt höja utdelningen, från 16 kr. till 18 kr. Jag tycker att det vore snyggt om man städade en smula i detta innan man begärde ytterligare höjning. Får jag sedan till sist, herr talman, understryka det tillkännagivande till regeringen som utskottet gör med anledning av ett par motioner beträffande transportforskningens organisation.

Herr talman! Det som Bertil Zachrisson tar upp angående utdelningen från Gotlandbolaget är sådant som regeringen har uppmärksammat. Den utredningsman som har tillsatts av regeringen har som främsta uppgift att se över det avtal som finns mellan Gotlandsbolaget och staten. Det finns anledning att se över detta avtal — jag är den förste att erkänna det. Men jag menar ändå att vi har svårt att acceptera detta med en enhetstaxa på Gotland. Det finns inte i något annat kommunikationssystem i Sverige någon enhetstaxa. Vare sig man åker flyg eller tåg får man betala på basis av hur långt man åker — det gäller alltså avståndet. Därför är denna taxesättning inte rättvis.
Herr talman! Det finns säkert anledning att diskutera frågorna om Gotland, och det har vi ju, som Gunhild Bolander själv påpekade, möjligheter att komma tillbaka till. Jag vill bara påtala det anmärkningsvärda i att i en situation när man skall spara och man är överens om detta gör Gotlandsbolaget, trots riksdagens uttalande i fjol, denna mycket anmärkningsvärda demonstration. Det tycker jag även Gunhild Bolander skulle ha mod att säga i kammaren.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
Herr talman! Jag trodde att Bertil Zachrisson uppfattat mitt inlägg på det sättet att jag menade att man måste åtgärda detta avtal. Bolaget hänger alltså upp sig på det gamla avtal som är gällande och som regeringen nu menar måste ses över. Man är beredd att säga upp det från statens sida, Därmed tycker jag att jag har deklarerat min uppfattning här.